Herr talman! Herr Wikner har alldeles rätt — jag känner till dessa bestämmelser. Men de fungerar kanske i praktiken inte på det sätt som herr Wikner relaterar. Låt mig ta ett exempel. Situationen vid återtagning är sådan att säljaren, den som har äganderättsförbehållet till bilen, befinner sig i en tvångssituation. Han har inte fått betalt för sina fordringar hos brukaren av bilen och tvingas så småningom i stället göra sin rätt gällande genom att återta bilen. Den är det hypotek han har som säkerhet för sin fordran. Vi kan lämna därhän varför köparen råkar i denna situation. Det finns många, även mänskligt högst acceptabla skäl för att en människa kan råka på obestånd. Säljaren — bilhandlaren är i en tvångssituation. Han har att begära återtagning av bilen för att om möjligt täcka sina fordringar. Om vi tänker oss att bilen i detta fall blir värderad genom kronofogdemyndighetens försorg och att marknadsvärdet exakt motsvarar den skuld som fortfarande vilar på fordonet, skulle säljaren gå ur affären utan förlust. Men man kan kanske också i beloppet räkna in en upplupen skattefordran från skattemyndigheterna. När det gäller stora lastvagnar är det inte att ta till i överkant om jag säger, att det kan röra sig om 8000 kronor. Om marknadsvärdet skulle vara så stort att det vid försäljningen ligger 8 000 över säljarens fordran, skulle dessa 8 000 kronor i ett konkursfall överlåtas till konkursförvaltaren och användas för att reglera andra fordringar. Det innebär alltså i praktiken att man i konkursfall kommer att ge en förfallen fordonsskatt prioritet framför alla andra fordringar — även lönefordringar. Jag är inte säker på att det har varit meningen. Det är bl.a. därför det har funnits god anledning att ha den här undantagsbestämmelsen.
Herr talman! När det gäller de här skatteskulderna m.m. och säljarens återköp har jag faktiskt tagit reda på att det är i få fall det har hänt något sådant. Kan herr Träff tala om, om det har hänt många gånger? Jag tror att det rör sig om ganska sporadiska händelser. Det finns ett annat sätt också att gardera sig: man kan göra avbetalningsintervallerna kortare eller ha körsträckans längd som bas. Jag vet inte om det är genomförbart, men det kanske går att pröva.
Herr talman! Jag har redan sagt att det egentligen rör sig om ganska få fall, och det är ett av mina starkaste argument för att undantaget skall få finnas kvar. Administrativa bekymmer kan rimligen inte vara några vägande skäl för att man inte skall kunna klara ut saken. En del av de få fall som uppstår kan däremot vara utomordenligt besvärande för den som utsätts för detta. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå att man på det här sättet skall kunna överföra en fordran på ett annat rättsobjekt, vilket man ju gör i det här fallet. Jag har också svårt att förstå att skattemyndigheterna skall kunna tränga sig in mellan övriga fordringsägare och gäldenären.

Herr talman! Skatter har kommit till för att täcka samhällets utgifter. Skatternas storlek fastställes i regel för att täcka redan beslutade eller beräknade utgifter. Skatter går i regel in i en klump i statsbudgeten, men kan ibland vara specialdestinerade. Vägtrafikbeskattningen är delvis specialdestinerad för att täcka utgifter för vägväsendet. I undantagsfall har vi skatter som är avsedda att styra en konsumtion i en viss riktning. Hit hör skatter på tobak, alkohol och en del förpackningar. Under den senaste tiden har också förts en livlig och omfattande diskussion om huruvida man genom en särskild beskattning av energi skulle kunna styra konsumtionen, dvs. spara energi. Motionen nr 1966 betraktar jag inte som en skattemotion. Den handlar om miljön. Den handlar om hur man skall minska utsläppen av farliga avgaser längs våra vägar. Den handlar om hur man skall få bättre luft i våra tätorter. Den handlar om hur man skall spara energi. Motionen gäller alltså ett par av våra viktigaste miljöfrågor: luftvård och energiförbrukning. Det är rimligt att man kräver av regeringen att den har ett konsekvent handlande. Det är rimligt att de förslag och de åtgärder en regering för fram den ena veckan står i samklang med vad som föreslås nästa vecka. Men hur är det nu? Jo, ena dagen går regeringen ut med en stor kampanj för att spara energi. Nästa dag lämnar den en proposition som går i rakt motsatt riktning. Regeringen föreslår en skatteändring som får negativa konsekvenser för det drivmedel som ur energisynpunkt är fördelaktigast. Kan jag få ställa en fråga till utskottets majoritet och till statsrådet Sträng, som är närvarande här: Är drivmedel undantagna från den energisparkampanj som nu sättes i gång? Om inte, varför föreslår man då lagändringar som går tvärtemot sparkampanjen? Utskottet anför att om allt fler bilar blir brännoljedrivna skulle utvecklingen kunna medföra att statens inkomster för bestridande av vägkostnaderna minskar, vilket på sikt kan resultera i skatteskärpningar om man vill behålla och utveckla vägstandarden. Detta resonemang kan jag ej acceptera. Det är helt knutet till en ekonomisk princip som talar om krona för krona. Även om inkomsterna från vägtrafikbeskattningen sjunker, behöver inte detta medföra att skatten måste höjas. Bilarna spyr ut massor av avgaser. Vilka och hur stora skador dessa avgaser medför vet vi inte helt i dag. Men vi vet att avgaserna gör stor skada och är farliga för både människan och hela miljön. Vad dessa skador kostar samhället vet vi inte heller. Framför allt vet vi inte vilka skador dessa avgaser medför i framtiden. Men vi vet att avgaserna är farliga. Fler bilar drivna med brännolja ger mindre avgaser och därmed betydligt reducerade utgifter för samhället. Totalt medför detta utan tvekan en samhällsekonomisk vinst. Då behövs troligen inte den skattehöjning som utskottsmajoriteten befarar. I motionen 1966 anförs att dieselmotorn från miljösynpunkt är överlägsen bensinmotorn, dvs. dieselmotorn släpper ut mindre avgaser än bensinmotorn. Motionen innehåller också en källanvisning avseende argumenten. Herr Wikner påstod att dieselmotorn är farlig därför att den bullrar mer. Men bara för några månader sedan avlämnade trafikbullerutredningen sitt betänkande med förslag till bullernormer. Dessa normer är inte olika för olika typer av drivmedel, utan de varierar med hänsyn till om det gäller personbilar eller lastbilar. Det spelar alltså ingen som helst roll i framtiden enligt dessa normer om det är en dieseldriven eller bensindriven bil. Normerna är alltså lika för alla bilar. Jag beklagar att jag tar från herr Wikner hans enda argument. Principfrågan i dag är inte vägtrafikskattens storlek utan dess inriktning och målsättning. Har skatten uteslutande till uppgift att täcka utgifter eller är man också beredd att använda den för att spara energi och få bättre luftvård? Vad lönar allt välformulerat miljöprat till, om vi när vi kommer till beslut handlar tvärtemot allt vackert tal? Reservationen 3 pekar framåt. Den vill stimulera användningen av energisnåla och miljövänliga fordon. I reservationen begärs en översyn av vägtrafikskatteförordningen i miljövänlig riktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.
Herr talman! Jag har fått uppgifterna om bullret från den diskussion som fördes tidigare här i riksdagen. Bl. a. riksdagsman Björkman lämnade dem. Han var ledamot av bilskatteutredningen, och jag har tagit fasta på hans siffror och uttalanden. Jag förmodar att de var riktiga den gången, även om de skulle ha ändrats sedan dess. Miljöfrågorna har vi diskuterat, och vi kommer att diskutera dem även i fortsättningen. Alla är medvetna om att vi måste ta itu med dessa problem. Det förmodar jag att även herr Strömberg i Botkyrka är medveten om. Också vårt parti gör vad det kan. Inte bara staten måste satsa pengar utan även landsting och kommuner, för att inte tala om domänverket och andra institutioner.
Herr talman! Herr Wikner åberopar siffror som är två år gamla och bygger sin argumentation på dem. Men, herr Wikner, det var i augusti som bullerutredningen lämnade sitt betänkande, och det är de siffror och normer som finns där som jag har refererat. De är nog betydligt riktigare.
Herr talman! Det är faktiskt synd att jag inte kan verifiera dem, men jag förmodar att de inte är så olika de siffror som det har talats om förut. Jag hoppas att herr Strömberg har rätt i det här fallet, men det går väl an att titta på det.

Herr talman! Låt mig i korthet kommentera motion nr 11, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 59. I motionen har begärts att bestämmelserna om befrielse från automobilskatt för personbil som ägs av höggradigt invalidiserad person utvidgas att omfatta även handikappade personer som inte behöver fordonet för sitt förvärvsarbete eller sin utbildning, t.ex. husmödrar. De nuvarande bestämmelserna gäller handikappades befrielse från automobilskatt. Det finns grupper — jag tänker då framför allt på gravt handikappade husmödrar — som säkerligen skulle ha stor användning av bil men som inte kan erhålla befrielse från bilskatt därför att de ej uppfyller de kriterier som gäller för befrielse. För den som är svårt handikappad kan en bil bryta den isolering som han eller hon upplever. Ett svårt handikapp innebär för varje människa som befinner sig i den situationen stora påfrestningar, oavsett om han eller hon haft chansen till förvärvsarbete och utbildning eller är bunden till rullstol i sitt hem eller annorstädes. Bilen kan för den människan betyda mer för brytandet av isolering än för den som icke är handikappad. Av utskottsbetänkandet framgår att utskottet uttalat sin anslutning till handikapputredningens förslag om att skattebefrielse bör ersättas med dels en utbyggd färdtjänst, dels direkta bidrag i de fall färdtjänsten inte tillgodoser transportbehovet. Med den kännedom jag har om hur kommunernas färdtjänst fungerar och hur kommunerna måste begränsa sina utgifter av ekonomiska skäl anser jag att man knappast kan förvänta sig att alla kommuner skall kunna erbjuda tillfredsställande trafikservice. Detta förhållande bör utgöra en anledning till att från samhällets sida visa generositet mot den grupp handikappade som är i behov av bil. Man kan göra det genom att utvidga bestämmelserna om befrielse från automobilskatt för gravt handikappade till att gälla alla de gravt handikappade som på grund av sitt handikapp är i behov av bil. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande utan vill endast uttala en önskan om att man i samband med det fortsatta övervägandet av vilka bidrag som fortsättningsvis skall utgå till handikappade utsträcker bidragsgivningen så att enda kriteriet för erhållande av befrielse från bilskatt skall vara behovet av bil och graden av handikapp.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten igen, men jag vill säga några ord med anledning av herr Börjessons i Falköping anförande. Det har väckts några motioner — nr 77 av herr Jonasson m.fl., nr 11 av herr Börjesson i Falköping m.fl. och nr 1209 av fru Dahl — där det yrkas på befrielse från vägtrafikskatt m.m. för handikappade som inte studerar eller arbetar. Herr Börjesson nämnde husmödrar som ett exempel. Såvitt jag kan bedöma är alla tre motionerna behjärtansvärda. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat sin anslutning till handikapputredningens förslag att skattebefrielsen bör ersättas med dels en utbyggd färdtjänst, dels direkta bidrag i de fall färdtjänsten inte tillgodoser transportbehovet. Handikapputredningens betänkande har överlämnats till kommunalekonomiska utredningen, som även har behandlat frågan om finansieringen av färdtjänsten i betänkandet Statsbidrag till kommunal färdtjänst, hemhjälp och familjedaghemsverksamhet. Utredningen anser att de särskilda behov av förflyttning som undantagsvis inte kan tillgodoses inom färdtjänstens ram ofta är knutna till arbetsoch studiesituationer. Därför anser utredningen att det inte finns anledning att föreslå statsbidrag till kommunerna för anskaffning av motorfordon för handikappade. Slutligen vill jag nämna att i propositionen 141 förordas statsbidrag med 35 procent av kommunernas bruttokostnader för bl.a. färdtjänst, och där uttalade departementschefen att han delar utredningens synpunkter i fråga om handikappades bilanskaffning. Frågan om att ersätta skattebefrielsen med individuellt prövade bidrag kommer alltså att bli föremål för fortsatta överväganden, och i avvaktan härpå avstyrker utskottet de nämnda motionerna.

Herr talman! Låt mig först ge uttryck för min tillfredsställelse över att den av mig i början av denna riksdag väckta motionen 1230 har tillstyrkts av utskottet. Men därmed är det dess värre slut med rosorna. I motionen 1963, som herr Lothigius och jag har undertecknat, har vi tagit upp de problem som vi har praktisk erfarenhet av när det gäller genomförandet av kilometerskatten på bilar, en skatt som enligt propositionen skall införas också för släpvagnar från den 1 juli 1976. När statsmakterna beslöt att införa ett system med kilometerräknare gjorde vi den dystra erfarenheten att det visserligen fanns kilometerräknare, men den materiel som behövdes för inmonteringen saknades. Detta förorsakade stora bekymmer ute på de verkstäder som skulle utföra monteringarna, och det har varit anledningen till att vi väckte vår motion, i vilken vi säger att vi vill ha garantier för att de bekymren inte uppstår på nytt. Herr Wikner har redan redogjort för vilka kostnader som är förknippade med dessa kilometerräknare. Man kan tycka att det är en relativt blygsam kostnad, eftersom mätarna bara går på 230 kronor. Jag medger att det inte är dyrt. Men kostnaderna för tillbehör och montering uppgår till ca 2000 kronor, och det är ett icke föraktligt belopp för varje enskilt fordon. När det gäller motionen 1967 har herr Träff redan talat om den. Motionen gäller återtagande av fordon. Det förslag som nu föreligger gör faktiskt tredje man till en kronofogdemyndighet. Jag skall här bara nämna några siffror. Om vi antar att ett säljande företag måste ta tillbaka en bil därför att det åkeriföretag som man sålt fordonet till exempelvis träder i likvidation, så ber man bilfirman ta tillbaka bilen. Men fordonet kan också återtas därför att den som köpt fordonet på avbetalning har misskött inbetalningarna, och då skall det först gå en tid innan säljarföretaget har rätt att ta tillbaka bilen. Under den tiden skall den administrativa kvarnen mala, och då förflyter lätt tre månader. Under den tiden kan det hända väldigt mycket. Vägtrafikskatten på bilen är 2 543 kronor och för släpfordonet 3 025 kronor. Om vederbörande har kört 1000 mil i månaden, vilket är ganska vanligt för ett fjärrtrafikfordon, så blir dieselskatten 5 412 kronor, vilket allt tillsammans gör 10 980 kronor på tre månader — alltså under den tid då det säljande företaget inte har haft några möjligheter att ta tillbaka fordonet. Det är mycket pengar, om man jämför med vad som kan vara det verkliga värdet för fordonet, som ofta kan ha blivit ganska misskött. Det är icke föraktliga summor som den auktoriserade bilhandeln på det sättet kommer att gå miste om. Man kan fråga sig om det också kommer att bli så att radiohandlaren skall svara för den eventuellt olösta licensen då den som köpt en TV på avbetalning inte fullgjort sina åligganden, eller om hussäljaren skall svara för icke inbetalda fastighetsskatter. Det är faktiskt paralleller som man kan befara kommer. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 62 behandlas förändringar i förordningen om mervärdeskatt. Främst gäller det mervärdeskattereglernas anpassning till det civilrättsliga fastighetsbegreppet och en viss utvidgning av 20-procentsregelns tillämpningsområde. Som framgår av betänkandet är utskottet enigt i de frågorna. Däremot är vi inte eniga när det gäller vissa motioner som behandlas i anslutning till denna proposition. I reservationen 1 yrkas bifall till de motioner — bl.a. nr 943 av fru Hambraeus — som innebär att tidskrifter som utges av miljövårdsorganisationer skall undantas från mervärdeskatt. För närvarande är medlemsblad och periodiska publikationer undantagna från skatteplikt när de väsentligen framstår som organ för sammanslutning vars syfte är att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbetshindrade medlemmar. Det ökade intresse för miljöfrågorna som vi har haft under de senaste åren är glädjande. Det är angeläget att miljödebatten främjas ytterligare och att de enskilda människorna engagerar sig i denna. Vi anser att det är felaktigt att de tidskrifter som är ett viktigt inslag i den debatten skall vara skattepliktiga. Därför bör organ för sammanslutning med syfte att verka för miljövårdande ändamål undantas från mervärdeskatt. Börjesson i Glömminge - som begär förslag till ändringar i mervärdebeskattningen i syfte att eliminera de olikheter beträffande skattskyldigheten som råder mellan den offentliga sektorn och den del av näringslivet som arbetar i konkurrens med denna sektor. Man önskar rätta till den olikhet i konkurrenshänseende som för närvarande är rådande i de fall där stat och kommun bedriver verksamhet i konkurrens med det enskilda näringslivet. Ett exempel på detta är förenade fabriksverkens tvätterier jämförda med enskilda tvätterier vid leverans till landsting och kommun. Det är angeläget att den konkurrensolikhet som här förekommer elimineras. När det gäller anläggningssidan har departementschefen i propositionen 169 förutsatt att mervärdeskatteutredningen i sitt fortsatta arbete undersöker dessa förhållanden. I reservationen 1 är i utskottets tryckta betänkande en del av den föreslagna lagtexten ej med. En rättelse är utdelad, och jag kan läsa upp den del som tillkommer. Det gäller förslag till lag om ändring i förordningen om mervärdeskatt. 6) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när varan tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller anställd eller införes till landet under motsvarande förutsättningar, annan periodisk publikation ---”. Sedan fortsätter texten i enlighet med det tryckta betänkandet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid skatteutskottets betänkande nr 62.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 62 behandlar bl.a. skattskyldigheten för stat och kommun, och jag vill kommentera detta något. En grundprincip i vårt ekonomiska system är fri konkurrens mellan olika företag. Denna princip gäller även konkurrensen mellan statliga företag och företag som drivs i enskild regi. När mervärdeskatten infördes som ersättning för den tidigare omsättningsskatten var en av motiveringarna att mervärdeskatten skulle bli konkurrensneutral. Denna neutralitet fungerar också i princip väl, men på vissa områden kan man konstatera att neutrala konkurrensförhållanden icke förekommer mellan statlig och enskild företagsamhet. Så är fallet inom tvättbranschen, där förenade fabriksverken är befriade från att ta ut mervärdeskatt vid leveranser till stat, landsting och kommuner. Detta privilegium för förenade fabriksverken är utomordentligt besvärande för de enskilda tvätteriföretagen. Ett annat exempel gäller måleriföretagen, som ofta får konkurrera med verksamhet bedriven av SJ, televerket m.fl. affärsdrivande verk. Motsvarande konkurrenssnedvridande förhållanden gäller ett flertal andra företag inom byggentreprenadbranschen. branscher). Vid en anbudsgivning till ett landsting eller en kommun belastas det anbud som det enskilda företaget inger med en merkostnad på 17,65 procent om det enskilda företagets anbud jämförs med den kostnadsberäkning som görs av affärsverk och statliga myndigheter beträffande samma leverans. Befrielsen från mervärdeskatt innebär alltså en diskriminering av andra företag, vilkas yrkeskunnande och kapacitet är fullt tillräcklig för att fullgöra den service som erfordras. Det kan inte vara riktigt att beskattningsformerna skall tvinga beställaren att välja leverantör. Ett sådant val bör rimligen grundas på helt andra ställningstaganden. I princip bör momsbestämmelserna vara lika för alla. Måhända finns det vägande skäl till vissa undantag, t.ex. när det gäller tvättjänster till stat, landsting och kommuner. I så fall bör undantagen emellertid vara bundna till konsumtionen och inte till produktionen. Mot bakgrund av de förhållanden jag här redovisat har vi ledamöter från moderata samlingspartiet i skatteutskottet anslutit oss till en reservation, nr 2, vari föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag till ändringar i mervärdebeskattningen i syfte att eliminera de olikheter beträffande skattskyldigheten som råder mellan den offentliga sektorn och den del av näringslivet som arbetar i konkurrens med denna sektor. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Det är egentligen en väldigt självklar sak som krävs i reservationen 1, som jag vill yrka bifall till. Det gäller bara detta att ta in även miljövårdande publikationer bland de periodiska medlemsblad som får befrielse från moms. Det kan ju inte ligga särskilt mycket logik i att ett medlemsblad för en förening som arbetar mot ett enda gift, nämligen alkoholen, får denna momsbefrielse, medan en tidskrift som på precis samma sätt arbetar mot en rad gifter i maten eller milj inte får det. Lika litet logik ligger det i att en tidskrift, som av religiösa eller politiska skäl bekämpar vissa företeelser, skall få befrielse, medan den som av allmänt etiska eller eljest icke partipolitiska skäl går emot samma eller liknande missförhållanden inte skall få det. Miljövården är ju relativt ny som folkrörelse, och när denna paragraf ursprungligen formulerades med avseende på den tidigare omsättningsskatten, existerade kanske inga miljövårdstidskrifter av den art som nu finns. Men det är ju inget skäl att bibehålla denna anomali, som består i att myndigheterna skall bestämma vilka ideella rörelser som är mer ideella än andra och därför förtjänar att slippa moms för sina medlemsblad. Kostnadsutvecklingen för tidningsutgivande är dessutom sådan att momsen blir ett verkligt censurredskap och slår mycket hårt mot små och fattiga tidskrifter, som dessutom kanske inte vill ta emot annonser för att inte förlora sitt oberoende. När statsrådet Zachrisson vid vissa tillfällen efterlyser en mindre en hetlig och mera kritisk anda i kulturlivet, vilket i och för sig är välbefogat, måste man tillägga att även den sortens tidskrifter som arbetar för en bättre miljö i natur och bebyggelse och på arbetsplatser hör till det kritiska utbud som samhället inte kan klara sig utan. Även här behövs många röster och många idéer. Den här tanken har tagits upp i tre motioner, av fru Hambraeus, herr Berndtson och mig själv. Alla tre motionerna skulle till största delen tillgodoses om kammaren som sitt beslut antar förslaget i reservationen 1, till vilken jag alltså yrkar bifall, fru talman.

Fru talman! I motionen 101, som är undertecknad av fyra vpk-ledamöter med herr Berndtson som första namn, yrkas på sådan ändring i 8§ 6 mom. förordningen om mervärdeskatt att miljötidskrifter eller därmed jämförliga tidskrifter kan befrias från mervärdeskatt. Eftersom vpk inte är representerat genom ordinarie ledamot i skatteutskottet har motionsyrkandet inte kunnat följas upp i en reservation bakom vilken står någon vpk-ledamot. Nu har emellertid motioner väckts av ledamöter i centerpartiet och folkpartiet med likartade yrkanden. Det har resulterat i reservationen 1 vid det nu förevarande betänkandet från skatteutskottet. Då denna reservation väsentligen följer upp yrkandet i motionen 101 ger vi vår anslutning till denna reservation. Jag vill i detta sammanhang erinra om att vi tidigare har tagit upp den nu aktuella frågan. Det skedde i anslutning till propositionen 163, rörande ändringar i förordningen om mervärdeskatt, vid 1973 års riksdag. Vi beklagar att riksdagens majoritet då inte fann sig kunna bifalla förslaget. Då det nu finns företrädare för fyra riksdagspartier bakom reservationen ter sig möjligheterna för ett bifall gynnsammare.

Denna olika behandling framstår under nuvarande period, då miljötidskrifterna genomför en energipolitisk debatt, som särskilt stötande. Det torde också i allmänhet vara så att kamp mot droger förs i miljötidskrifter, varför de redan med nuvarande lydelse i lagen skulle kunna befrias från mervärdeskatt på den grunden, om lagen tolkades välvilligt. Så har emellertid hittills inte skett, och det är därför som nu konkreta krav ställs på sådan ändring i själva lagtexten att befrielsen från mervärdeskatt ostridigt framgår. I årets statsverksproposition anvisas 2 miljoner kronor till miljövårdsinformation. Ur dessa medel finansieras bl.a. utgivningen av tidskriften Miljöaktuellt som sedan våren 1973 utges av naturvårdsverket i en upplaga av 9000 exemplar. Från anslaget utgår också 420 000 kronor till Det är självklart inte fel att dessa anslag utgår, de är tvärtom nödvändiga och lämpliga. Vad som kan te sig skevt vid en jämförelse är däremot behandlingen av andra fristående miljövårdsorganisationer och deras skrifter. Jag känner inte till att man från det hållet har begärt anslag av staten ur miljöinformationsanslaget. Men vad dessa organisationer har krävt är att deras publikationer skall befrias från mervärdeskatt. Det tycker jag är en rimlig begäran som bör bifallas. Det förhållandet att man i dessa publikationer intar en kritisk ståndpunkt till mycket i regeringens miljöpolitik bör inte få föranleda att man försvårar för deras skrifter att komma ut genom beläggning med mervärdeskatt, när motsvarande skrifter som pläderar för politik eller nykterhet går fria. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Fru talman! Det är riktigt, som det tidigare i debatten har sagts, att propositionen i dess helhet enhälligt har tillstyrkts av skatteutskottet. De reservationer som fogats till betänkandet yrkar bifall till motionen som avlämnades vid riksdagens början. I reservationen 1 hemställs om undantag från mervärdeskatten för miljötidskrifter. Enligt gällande lagstiftning är vissa tidskrifter undantagna från skyldighet att betala mervärdeskatt. Detta undantag går tillbaka till den gamla omsättningsskatten som infördes år 1960. Det är på många av samhällets områden — inte bara på miljövårdens —- angeläget att opinionsbildande verksamhet bedrivs. Det kan inte vara så att miljövården är så mycket mer angelägen än andra samhällsområden att miljötidskrifterna borde utgöra ett undantag. Det anser i varje fall inte utskottsmajoriteten. Alla ledamöter av skatteutskottet är säkerligen överens om att mervärdeskatteförordningen är svår att tolka, såsom den i dag är utformad. Att det finns så få undantag från skattskyldigheten är en fördel som vi inte bör börja fuska bort och därmed öka krångligheten i mervärdeskattesystemet. På den punkten tror jag att alla politiska partier som är representerade i skatteutskottet är överens. Jag tror inte heller att miljötidskrifternas upplaga skulle öka särskilt mycket om priset sänktes med den summa som skatten utgör. Fru Anér säger att miljövården är en relativt ny folkrörelse. Det är möjligen riktigt, om man menar att den numera är bättre organiserad än tidigare.

De betalar i dag mervärdeskatt för sina medlemstidskrifter.
Fru talman! Herr Kristenson frågade varför vi skall ställa miljörörelserna i ett bättre läge än de folkrörelser som ger ut tidskrifter. Jag har inte så alldeles lätt att fatta innebörden i den frågan. Vi har politiska folkrörelser t.ex., och deras tidskrifter är såvitt jag vet befriade från moms. Vi har nykterhetsrörelsen, och det är likadant där. Det blir alltså inte mycket kvar att jämföra med såvitt jag kan förstå. Vi har i motionen räknat upp en rad skrifter som är helt jämförbara med miljötidskrifter där befrielse från moms redan föreligger, och det tycker vi är den viktigaste jämförelsen. Sedan ställde herr Kristenson frågan hur vi skall kunna skilja på ideella och kommersiella tidskrifter på miljöområdet. Jag tror inte att det skulle bereda någon särskilt stor svårighet — det framgår mycket klart om det är en ideell eller kommersiell miljötidskrift. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till reservationen 1.
Fru talman! Anledningen till att vi förra året hade ett särskilt yttrande och inte en reservation var, att vi i skatteutskottet hade fått uppgifter om att Kungl. Maj:t hade möjlighet att enligt mervärdeskatteförordningen medge miljövårdstidskrifter undantag från skatteplikt. Det har emellertid visat sig att Kungl. Maj:t inte utnyttjar den möjligheten. Det är anledningen till att vi i år i stället har valt att gå fram med en reservation.
Fru talman! Om det huvudsakliga argumentet mot reservationen 1 är att det är så svårt för skattemyndigheterna att definiera vad som är ett miljövårdande organ, kan jag lugna herr Kristenson med att det är skattemyndigheterna säkert kapabla att klara. De avgör betydligt krångligare saker.
Fru talman! I motionerna föreslår vi bl.a. den lösningen att enskilda företag skall befrias från skatt ifall verksamheten sker i konkurrens med offentliga företag som åtnjuter skattefrihet. Det tycker vi är en billig begäran, och därför har vi hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag på den punkten.
Fru talman! Till herr Israelsson skulle jag vilja säga att det väl finns en hel del folkrörelser som betalar moms för sina tidskrifter. Jag kan nämna fackföreningsrörelsen och konsumentkooperationen. Till herr Hallenius vill jag säga att det finns i den gällande förordningen i dag en allmän dispensregel som regeringen kan utnyttja, om den finner det riktigt att befria från skyldigheten att erlägga mervärdeskatt. Jag förmodar att dessa miljötidskrifter har hemställt om en sådan prövning. Om de har gjort det och ansökan blivit avslagen, har alltså regeringen funnit att det inte förelegat sådana skäl som kan utgöra grund för att dispensregeln skall kunna användas. Bara av denna lilla korta debatt, fru talman, framgår att det krångel och de svårigheter som den nuvarande mervärdeskatteförordningen medför skulle bli ännu värre om vi gick med på fler undantag. Börjar vi att skaffa fram det ena undantaget efter det andra följer motioner på motioner åratal framöver i den svenska riksdagen, och vi får ett mervärdeskattesystem som till slut inte kommer att kunna fungera.
Fru talman! Konsekvensen av herr Kristensons utläggning blir att vi i stället borde införa mervärdeskatt på de tidskrifter som enligt nuvarande lagstiftning är befriade, för då blev det mycket enklare. Vi har i det här fallet gjort jämförelser med de grupper som är befriade. Det är väl riktigt att de två grupper som herr Kristenson nämnde, fackföreningsrörelsen och Kooperativa förbundet, betalar moms. Men i bägge de fallen rör det sig om bakomliggande organisationer med en betryggande ekonomisk bärkraft som säkerligen inte har några svårigheter att ge ut sina tidskrifter. Om herr Kristenson kommer med förslag att utvidga befrielsen från mervärdeskatt också till dem, tror jag inte jag skulle motsätta mig detta, men jag vill bara konstatera att mycket hänger på den ekonomi som skall ligga bakom för att tidskrifterna skall kunna komma ut. Det är inte säkert att miljötidskrifter kan komma ut om de belastas med moms på sätt som hittills skett.

Fru talman! I anslutning till behandlingen av skatteutskottets betänkande nr 62 vill jag i all korthet anföra några kommentarer i anledning av den till betänkandet fogade motionen 365. I denna begär jag att be frielse från redovisningsskyldigheten för mervärdeskatt skall höjas från 10 000 till 15000 kronor. Som skäl till denna begäran vill jag anföra att den penningvärdeförsämring som skett sedan mervärdeskatten infördes motiverar en höjning med 5 000 kronor. Upplysningsvis kan nämnas att konsumentprisindex under tiden augusti 1968-augusti 1974 har höjts med 46 procent. Man kan på sannolika grunder utgå ifrån att index höjts sammantaget med ca 50 procent sedan mervärdeskattens tillkomst. Utskottet anser att man inte enbart skall se på gränsen för omsättningen utan också bör ta hänsyn till det skattebelopp, från vilket den skattskyldige åtnjuter befrielse. Detta resonemang kan vara riktigt, men när mervärdeskatten infördes undantogs skattskyldiga med mindre omsättning än 10 000 kronor från redovisningsplikt, bl.a. därför att det både ur administrativ och ekonomisk synpunkt var lämpligt att befria dessa från redovisningsskyldighet. Nu är det bara fråga om att återställa gränsen för redovisningsskyldighet till det ursprungliga läget — med hänsyn tagen till penningvärdeförsämringen. Utskottet, som dock har avslagit motionen, har ändock anfört att utskottet är medvetet om att man i det långa loppet, och särskilt om in MNationstakten skulle visa ökade tendenser, inte kan bibehålla redovisningsgränsen oförändrad enbart med hänvisning till en höjd beskattning. Även om jag inte önskar en fortsatt stark inflationsutveckling, hoppas jag ändock att den utveckling som redan skett skall ge anledning till en höjning av gränsen för redovisningsskyldighet från 10 000 till 15 000 kronor. Fru talman! Jag har inget speciellt yrkande.
Propositioner ställs först särskilt beträffande de frågor, som behandlats i de till detta betänkande fogade reservationerna. Därefter företas punkten 2 i övrigt till avgörande i ett sammanhang. "I propositionen föreslås att bestämmelser om förseningsavgift införs i tullagen för det fall att tulldeklaration ej lämnas inom föreskriven tid. Förslaget upptar också bestämmelser om ränta och restavgift på tullområdet.

Ändringarna i tullagen avses träda i kraft den I mars 1975 och de övriga förslagen den 1 juli 19785

Fru talman! fr.o.m. den 1 januari i år infördes ett system med hemtagningsrätt för den större delen av det svenska näringslivet när det gäller införsel av varor från andra länder. Det här innebär att förtullningen inte sker förrän efter anmälan från varumottagaren själv, som har att ombesörja tulldeklarationsuppgifterna. Detta gjordes dels för att underlätta arbetet för tullen, dels för att varumottagaren skulle kunna disponera varan fortare än tidigare. Det gamla systemet, som innebar att tullen skulle upprätta tulldeklaration, medförde inte sällan eftersläpningar som var till nackdel för varumottagaren då det ofta dröjde många dagar innan tullen fick tid att befatta sig med behandlingen. Det är inget tvivel om att det nuvarande systemet har fördelar både för tullen och för näringslivet, men man måste samtidigt ha klart för sig att det var fråga om att på näringslivet lägga en uppgift som sedan lång tid tillbaka hade varit tullens, nämligen att tulldeklarera varorna vid införseln. Ingen kan gärna begära att detta skall fungera helt klanderfritt redan från början. Tullen har flera decenniers erfarenhet och personalen har lång specialutbildning för dessa uppgifter som näringslivet nu får svara för. Nu har det noterats att inte alla företagare anmält för tullen inom den föreskrivna tiden, nämligen senast torsdag i andra veckan efter varans ankomst. Den största eftersläpningen har emellertid skett under semestermånaden juli och i samband med helger, vilket kan vara en förklaring. Nu är emellertid finansministern redan färdig att föreslå att en förseningsavgift skall införas om inte alla dessa uppgifter sköts inom den föreskrivna tiden. Vi moderater har i motioner, som också fullföljts i reservationen till utskottsbetänkandet, funnit att det är väl tidigt att nu vidta en sådan här åtgärd. Jag kan gärna vara med på att man senare kan ha anledning till någon form av reaktion för att se till att förtullningen sköts på bästa möjliga vis. Det förekommer nämligen ofta att handlingar inte står till förfogande; särskilt föreligger svårigheter att få fram ursprungscertifikat, som har stor betydelse för vilken tull som skall betalas. När det gäller t.ex. till landet ankommande postpaket räknas respittiden från den dag då paketet ankomststämplas hos postverket. Under t.ex. semestertiden eller i samband med långa helger blir det därför stora svårigheter för många varumottagare att klara förtullningsanmälningen inom föreskriven tid. Särskilda personer måste då avdelas för att sköta om förtullningsanmälningar. Mot denna bakgrund finner vi inte anledning att redan nu föreskriva så stränga straffbestämmelser som utskottsmajoriteten vill införa. Man borde ha kunnat tillämpa en något längre inkörningstid än vad som nu förutsatts. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats vid utskottets betänkande.

Fru talman! Som framgår av utskottets betänkande innebär gällande tullag, som antogs av förra årets riksdag, bl.a. att ett nytt hemtagningssystem i förening med ett deklarationsförfarande införts, avsett att möjliggöra för importörerna att snabbare än tidigare få disponera över importgodset. I propositionen framläggs nu förslag, som avser att motverka vissa olägenheter med det nya systemet. Det föreslås bl.a. ett ränteoch avgiftssystem som liknar det som gäller för övriga delar av skatteuppbörden. I den reservation som fogats vid betänkandet — herr Magnusson i Borås har tidigare redogjort för och yrkat bifall till den — framhålls bl.a. att förslaget om införande av förseningsavgift, respitränta och restavgift är en onödigt drastisk åtgärd. Reservanterna anför fortsättningsvis att de deklarationsförseningar som uppkommit inte enbart beror på försummelser från importörer eller deras ombud utan i lika hög grad beror på de lokala tullmyndigheterna. Mot detta anför utskottsmajoriteten att eftergift bör medges om eventuella förseningar beror på tullmyndigheternas åtgöranden. Utskottsmajoriteten framhåller vidare att de nya bestämmelserna under initialskedet bör tillämpas generöst — det vill jag särskilt betona, herr Magnusson —- och att det är angeläget att fortsatta ansträngningar vidtas för att bemästra åberopade svårigheter under semesterperioden. Även detta har berörts av herr Magnusson. Beträffande förseningsavgiftens storlek ansluter sig utskottet till departementschefens förslag att denna avgift bör utgå med 100 kronor. De åtgärder som i övrigt föreslås avseende ränteoch restavgifter innebär i huvudsak att samma regler tillämpas som gäller för den övriga skatteuppbörden. Fru talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets förslag i dess helhet.

Fru talman! I proposition 1974:135 angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret berörs bl.a. fredsorganisationen på Gotland. Departementschefen anser i princip att verksamheten där bör ledas av en chef. I bakgrunden finns frågan om ett framtida sammanförande av arméförbanden i Visby till ett s.k. storförband, ganska komplicerade markanskaffningsärenden m.m. En hel del skulle givetvis vara att säga om detta, men eftersom dessa frågor inte avgörs nu — bl.a. pågår en förnyad översyn av markanskaffningsfrågorna — avstår jag för närvarande från att gå in på Visbyproblematiken. I motionen 1992, undertecknad av representanter för fyra riksdagspartier, tas emellertid upp frågor om Gotlands kustartilleriförsvar i Fårösund. Departementschefen är inte nu beredd att föreslå någon ändring när det gäller kustartilleriförsvarets mobiliseringsoch förvaltningsansvar. Inte heller då det gäller den operativa verksamheten eller i fråga om utbildningens bedrivande föreslås några ändrade lydnadsförhållanden eller ändringar i övrigt. Slutlig ställning i dessa frågor bör enligt propositionen tas först när ytterligare underlag föreligger beträffande främst de sysselsättningspolitiska konsekvenserna för Fårösunds samhälle av en ändring i kustartilleriförsvarets ställning. Avsikten är att överbefälhavaren i nära samverkan med företrädare för de lokala intressena på Gotland skall ta fram erforderligt underlag. Departementschefen berör här en för hela Gotland och speciellt naturligtvis för norra Gotland med Fårö och Fårösunds samhälle ytterst väsentlig fråga. Under senare tid har det fastslagits att vi även då det gäller försvarets lokaliseringsoch organisationsfrågor bör ta regionalpolitiska hänsyn. Jag vill erinra om beslutet att förlägga ett nytt fredsförband till Arvidsjaur. Från den synpunkten skulle det med skäl kunna hävdas att det, då det gäller Gotland, över huvud inte skulle ifrågakomma åtgärder som medför neddragningar på personalsidan. Så långt vill jag emellertid inte gå. Inte minst av ekonomiska skäl måste rationaliseringsåtgärder vidtas över hela vårt land. Men då det gäller Fårösund finns det inga marginaler att ta av. Sysselsättningsläget på norra Gotland och i samhället Fårösund, där i dag ca 800 av totalt I 200 invånare direkt eller indirekt är beroende av KA 3 för sin utkomst, är synnerligen pressat. Till detta kommer att den civila och den militära sektorn i Fårösund är så starkt integrerade med varandra att även små förändringar på den militära sidan har återverkningar på den civila servicenivån. Och - som försvarsutskottet säger i sitt betänkande nr 34 — samhället som sådant har avgörande betydelse för norra Gotlands befolkning. I motionen 1992 påpekas att Gotlands kustartilleriförsvar under snart en tioårsperiod varit föremål för upprepade rationaliseringar och organisationsgranskningar och för närvarande befinner sig under omställning till ny organisation. Med anledning härav kan det ifrågasättas om inte en förnyad utredning angående förbandet kunde anstå till dess att organsiationen för arméförbanden i Visby inom den av försvarsministern föreslagna femårsperioden har fastställts. Vi har emellertid inget yrkande i denna del, men vi framställer ett önskemål. Om en förnyad utredning ändå anses böra komma till stånd inom den nämnda tiden, föreslår vi att denna i första hand inriktas på att granska vilka ytterligare organ, verksamheter m.m. som kan överföras till KA 3 för att trygga en god utbildning för de värnpliktiga och för att trygga samhället Fårösunds fortbestånd. Utskottet har inte bifallit motionens yrkande men starkt understrukit sysselsättningsaspekterna. Utskottet skriver: ”Möjligheterna för staten att genom försvarets eller annan verksamhet bidra till en ökad syssel sättning i området bör undersökas närmare.

Jag kan därför avstå från att yrka bifall till motionen och har därmed intet annat yrkande än utskottet.
Fru talman! Det betänkande från försvarsutskottet som vi nu behandlar omfattar tre avsnitt. Herr Gustafsson i Stenkyrka har helt uppehållit sig vid det som gäller fredsorganisationen på Gotland. Vi är, som herr Gustafsson sagt, i försvarsutskottet medvetna om att Gotland och särskilt norra Gotland med Fårösund är mycket känsligt för nedgång i sysselsättningstillfällena. Därför har utskottet enhälligt uttalat som svar på den fyrpartimotion herr Gustafsson har talat om och talat för att vi förutsätter att Kungl. Maj:t allvarligt strävar efter att trygga sysselsättningen i Fårösund. De andra avsnitten i betänkandet berör fredsorganisationen i Skövde och sammanslagning av försvarsområdesstaber och fredsförband inom armén m.m. De förändringar som följer av propositionen 135 och föreliggande betänkande berör många anställda inom försvaret i lägre regional och lokal instans. Som framgår av betänkandet beräknas antalet civilanställda minska med ca 700 som en direktföljd av föreslagen omorganisation. Behovet av extra personal beräknas minska med 400 å 500 genom s.k. vardagsrationalisering och ambitionssänkningar. Därtill beräknas utbildningsverksamheten på sikt kunna tillföras bortåt 300 militära och civilmilitära tjänstemän, som tidigare har varit sysselsatta inom stabsoch förvaltningsorganisationen. Antalet berörda anställda inom försvaret är naturligtvis mångfaldigt större. Försvarsministern har sagt att personalminskningen bör ske utan friställningar och främst genomföras i samband med naturliga avgångar och i förening med en effektiv omplaceringsverksamhet. Trots det finns det en stor oro hos många anställda inom försvaret och också bland andra på de orter där försvarets verksamhet har stor betydelse för bygdens liv. Utskottet är dock enigt om att i nuvarande ekonomiska läge för det militära försvaret ansluta sig till propositionens förslag.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

Fru talman! ”Böcker har sina öden.” Det ordet aktualiseras genom det beslut riksdagen nu går att fatta om ändrat huvudmannaskap för de fyra gamla stiftsoch landsbiblioteken, dvs. de ytterst värdefulla biblioteken i några av våra äldsta stiftsoch skolstäder. Det förslag till avtal som upprättats av statens förhandlingsnämnd efter överläggningar med berörda kommuner ger vid handen att man har fäst störst avseende vid frågan ur administrativ och ekonomisk synpunkt. Det är givetvis i viss mån berättigat, men enligt min mening borde statens omsorg också ha gällt den kulturella aspekten på de stora och dyrbara samlingar som man nu jämte donationer och andra till biblioteken hörande gåvomedel överlåter i kommunens ägo. Den avlämnande partens intresse borde ju vara att på allt sätt försöka för framtiden trygga sina nuvarande samlingars orubbade bestånd. En paragraf som inrymmer villkoret att samlingarna inte får skingras borde här ha infogats av den avlämnande parten. Den mottagande kommunen däremot kan knappast tänkas ta upp den frågan. I sina remissvar har kungl. biblioteket och riksarkivet vädjat om uppdragande av riktlinjer för samlingarnas förvaring, vård och bevarande innan överlåtelse sker, dock helt förgäves. Tyvärr kan jag inte dela kulturutskottets optimistiska tolkning av det framtida läget. Att oppositionen utgår från att verksamheten i fortsättningen skall bedrivas på samma sätt som hittills är ju att appellera till en ambition som givetvis är den övertagande kommunens. Men vanskligare kan det tänkas bli med de gamla handskrifts-och boksamlingarna. Hur stor roll spelar det en bit in på 2000-talet att en departementschef i sin proposition skriver att han ”förutsätter att splittring av samlingarna undviks”? Märk uttrycket ”undviks”. Om kommunens nämnd i en framtid finner att en fotostat, en mikrofilm, kan ersätta originalet av en vid en försäljning högst inkomstbringande handskrift, vad finns då att åberopa? Inte ett ord i avtalet mellan staten och kommunen berör en sådan situation. Det är här som jag önskar att riksdagen skulle ha uttalat sin bestämda mening om samlingarnas sammanhållande i samband med godkännandet av överlåtandet. Det innebär inte någon bristande tilltro till en kommun att en avlämnande part vill ha klara garantier för sin dyrbara och traditionsrika egendoms framtid. ”Böcker har sina öden”, fru talman.

”Böcker har sina öden.” Jag hoppas ivrigt att det ändrade huvudmannaskapet också i fortsättningen skall kunna skapa goda öden för de gamla stiftsoch landsbibliotekens samlingar.

Fru talman! När fru Åsbrink talar om att böcker har sina öden har hon givetvis rätt, och vi hoppas också att kommunerna skall känna ansvar när de nu får ta över huvudmannaskapet. Det är enligt propositionen fullt klart att ändringen av huvudmannaskapet i och för sig inte innebär någon splittring av boksamlingarna utan att äganderätten till respektive samling förs över till vederbörande kommun, och enligt avtal skall det ske den 1 januari 1975. Fru Åsbrink har motionerat om att riksdagen skulle uttala att samlingarna i dessa bibliotek inte skall få skingras. Såsom fru Åsbrink här har sagt delar utskottet departementschefens uppfattning att det är av stor betydelse att samlingarna kan behållas och göras tillgängliga på respektive orter. Därmed har vi markerat vår uppfattning att dessa samlingar skall förvaltas under ansvar och inte spridas åt olika håll. Fru Åsbrink är emellertid inte nöjd härmed. Här inträder emellertid staten som den ena av två parter i en civilrättslig uppgörelse. Villkoren är fastslagna i ett avtal.

När ett avtal träffas är ju två parter inblandade. Utskottet har i den här situationen ställt sig bakom departements chefen. Det har inte heller motionerats om att avtalet skulle kompletteras med förbud mot splittring. Egentligen hade utskottet två saker att välja på. Den ena var att begära att avtalet inte skulle godkännas nu, utan att nya förhandlingar skulle tas upp. En paragraf om att de här samlingarna inte fick splittras skulle i så fall ha tagits med i avtalet. Den andra var att understryka vad departementschefen sagt. Vi har gått på den senare linjen och trodde att fru Åsbrink skulle bli nöjd med detta, eftersom hon inte begärt att förhandlingar åter skulle upptas.

Något förslag om att inte godtaga avtalet har emellertid inte framställts. Jag ber att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Fru talman! Jag bara konstaterar att det med all tydlighet framgår av kulturutskottets ordförandes inlägg att några garantier icke har kunnat skapas. Avtalet har tillkommit under tidspress, liksom så mycket annat i samhället av i dag, och det har uppgivits att det varit omöjligt att i avtalet få in några garantier för att samlingarna inte får skingras. Något annat, som jag i mitt första inlägg också beklagade, är att man har sett på avtalet bara som en ekonomisk och administrativ, men icke dessutom som en kulturell fråga. Att kommunen skulle ha ändrat avtalet har förts på tal för Skara biblioteks del, men den upplysning som har getts är att det enda som kunde tilläggas var ett bekräftande på riksdagens inställning i frågan. Jag har icke framställt något yrkande, men jag beklagar att avtalet fått denna utformning.
Fru talman! Fru Åsbrink har ju här refererat vad som har förevarit under förhandlingarnas gång, men jag vill ändå säga att vi inom utskottet har varit helt överens om att ställa oss bakom departementschefens uttalande, som jag nog tycker är rätt starkt. Nu får man lita till kommunerna och deras förmåga att svara för huvudmannaskapet.

Fru talman! Vid olika tillfällen har i riksdagen framförts önskemål om att i större utsträckning än vad som nu sker förse TV-programmen med textremsa för att tillmötesgå de hörselskadades intresse. Visserligen har förbättring skett genom att de textade programutbuden ökat — och detta vill jag hälsa med tillfredsställelse — men dock kan det konstateras att förhållandena är långt ifrån tillfredsställande.

Det måste framstå som diskriminerande för de döva och hörselskadade att exempelvis TV-Aktuellt, politiska och andra debatter, svenska underhållningsprogram etc. inte kan förmedlas till dem via TV på ett sätt som gör det möjligt för dem att på ett tillfredsställande sätt ta del av vad mediet förmedlar. Särskilt diskriminerande synes detta vara inte minst från demokratisk synpunkt när det gäller politiska debatter, emedan de hörselskadade och döva självfallet i mycket hög grad liksom vi andra vill följa aktuella politiska debatter och diskussioner för att bilda sig 159 Underlättande för vissa handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud en uppfattning om det politiska skeendet. Men man blir ganska ledsen, ja, rent av upprörd, över att det finns TV-tittare som reagerar mot förekomsten av textade TV-program och som anser att texten är störande. För dessa skulle jag vilja rekommendera: Stäng av ljudet på TV-apparaten, och du skall uppleva vilken behållning du erhåller när du endast ser bilderna men ej hör ljudet! För någon tid sedan, närmare bestämt den 16 augusti i år, läste jag en artikel i tidningen Kvällsposten i Malmö med rubriken: ”Språkforskare vill förbjuda textremsorna på TV-rutan.” Fru talman! Jag skall ta mig friheten att citera vissa utdrag ur nämnda artikel. ”Förbjud översättning av alla skandinaviska TV-program! Textremsan över bilden skadar mer än den gör nytta. Språkligt sett håller vi på att glida ifrån våra närmaste grannländer. Detta hävdar den kände danske språkforskaren, lektor Arne Hermann. Han kommer nu att i det danska radiorådet, där han representerar radikale venstre, föreslå ett förbud mot översättning av norska och svenska TV sändningar.” Fru talman! Det skulle föra alldeles för långt att närmare kommentera den citerade artikeln. Jag skulle bara kort vilja säga att denne lektor inte satt sig in i den tysta värld som de döva och hörselskadade lever i. En möjlighet att bryta deras isolering är att texta allt fler TV-program i fortsättningen.

Utan överdrift kan jag säga att varje gång jag kommer i kontakt med döva och hörselskadade på möten och sammankomster, säger de: ”Vill du inte uppvakta Sveriges Radio-TV så att vi får fler textade program?” Jag tycker deras önskemål är berättigade. Vi skall inte glömma dessa döva och hörselskadade. De har lika stor rätt som vi andra att ta del av programutbudet från Sveriges Radio-TV.

Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till motion 445.

Fru talman! Jag har haft tillfället — och förmånen — att under åtskilliga år vara med på läger för döva och hörselskadade. De är alltid intresserade av vad vi gör för dem här i riksdagen, och de vill gärna skicka bud med oss. I det sammanhanget är det två saker som de särskilt har aktualiserat. Den ena är det som herr Börjesson i Falköping har talat om när det gäller textade program, vilket jag vill instämma i, och så är det Nr 143 detta med befrielse från avgiften för TV-licens. I motionen 291 har herr Torsdagen den Börjesson i Falköping och jag hemställt att riksdagen skulle besluta att 12 december 1974 dessa handikappade befrias från skyldigheten att betala avgift för ljudradio och TV -— de licenserna är ju sammankopplade för närvarande. Underlättande för Som vi hört här är det en ganska stor grupp i vårt land som har han = vissa handikappade dikappet att vara hörselskadade, och ändå betraktas vederbörande inte att ta del av av samhället som handikappade utan som vanliga medborgare. Dock = Sveriges Radios är detta ett stort handikapp — det isolerar vederbörande från andra män = programutbud niskor därför att de inte kan använda det språk som vi använder och därför att så få av oss kan teckenspråket. När det gäller kulturutbud och kulturarbete ställs de också utanför, vilket är mycket allvarligt. Det redovisades i somras vad det innebär i merkostnader att vara hörselskadad. När vederbörande skall besöka olika instanser måste de ha tolk med sig och det kostar, och när de skall umgås med andra hörselskadade blir det ofta långa resor och extra utgifter. Vi anser att det vore berättigat att dessa handikappade slapp betala ljudradiooch TV licens dels därför att de inte kan höra på radio, dels därför att de inte kan tillgodogöra sig så stor del av programutbudet i TV. Jag har arbetat med detta i många år.

Vad utskottet sålunda anfört bör av riksdagen ges till känna för Kungl. Maj:t.” Statsutskottet gav alltså 1968 grönt ljus för att befria dessa handikappade från att betala licensavgift. Nu har man sagt genom åren då vi upprepat våra krav — jag har interpellerat, jag har frågat, jag har motionerat — att detta har handikapputredningen att syssla med. Men jag skulle vilja fråga utskottets ordförande om han anser att vi behöver vänta på handikapputredningens förslag när statsutskottet en gång uttalat att man här kunde göra ett undantag och befria vederbörande från att betala licensavgift.

Fru talman! Textning av TV-program har diskuterats vid olika tillfällen här i riksdagen. Det är givetvis en mycket viktig fråga för dem som behöver textning av programmen för att kunna få behållning av dem. I motioner har nu krävts att Sveriges Radio skall utreda den här frågan, och utskottet har fått besked om att Sveriges Radio har gjort denna utredning. Utskottet har emellertid inte haft tillgång till den. Utredningen är ute på internremiss inom företaget, och jag kan föreställa mig att man vill få ekonomiska bedömningar av vad det kostar att genomföra de förslag som utredningen har utarbetat. För en del är textning av TV-program den enda möjlighet som finns 161 Underlättande för vissa handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud för att de skall få ut något av värde av programmen. Det gäller dem som är helt döva eller som har endast små hörselrester kvar. Men för andra kan tekniska hjälpmedel vara lämpligast att använda. Mycket beror alltså på graden av handikappet. Herr Börjesson i Falköping sade att det skall finnas 650 000 döva människor här i landet. Det är väl en missuppfattning eller en felsägning. Vi måste skilja på dem som är döva och dem som är hörselskadade. Vi har här i landet en grupp bestående av ca 150 000 människor som är hörselskadade och använder hörapparat. Dessutom finns det en grupp som beräknas uppgå till 150 000-200 000 som inte använder hörapparat men som borde göra det. Och sedan finns det ett antal — jag vet inte hur många — som inte ständigt behöver en hörapparat men som behöver någon form av hjälp för att kunna följa TV. Enligt de uppgifter som vi har införskaffat till utskottet finns det ca 10 000 helt döva personer och därtill 20000 människor som har en mycket svag hörsel och inte kan klara sig med hörapparat eller hörslinga. En tredje grupp som jag också vill nämna i detta sammanhang är de utlänningar vi har i vårt land som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa de svenska TV-programmen. När det gäller den grupp som jag först nämnde kan man säga att andra hjälpmedel än textremsor är att föredra. Det är den stora gruppen, som omfattar ca en halv miljon människor. Vi har fått uppgifter om att för dessa skulle hörtelefoner eller hörslingor med fördel kunna användas. Om man klarar sig med de hjälpmedlen är de avsevärt mycket bättre därför att de ger möjlighet att uppfatta både tal och andra ljud; textremsorna återger som vi vet endast det som sägs. För denna grupp är det alltså fråga om behov av tekniskt hjälpmedel för att motverka handikappet och därmed är det en handikappfråga. Hur den frågan skall lösas arbetar handikapputredningen med, och utskottet har ansett att vi skall avvakta dess förslag. Herr Johansson i Skärstad frågade mig om det är nödvändigt att vänta på en utredning. Jag har faktiskt den uppfattningen. Sveriges dövas riksförbund anser att det inte ligger i de dövas intresse att begära avgiftsbefrielse eller avgiftsnedsättning. Man vill hellre betala full avgift och därmed ha möjligheter att ställa krav på att det verkligen satsas på åtgärder för de handikappade. Den tekniska utvecklingen —- intern TV och videoband — ger därvidlag stora möjligheter. Sveriges dövas riksförbund anser sig ha god anledning att förvänta att handikapputredningen kommer med förslag av stor betydelse för de döva. Även motionskravet om ekonomisk lättnad vid TV-köp bör ses i samband med handikapputredningens väntade förslag. För de grupper som inte är hjälpta av tekniska hjälpmedel behövs textremsor av olika slag. För de barndomsdöva, som i allmänhet har en låg läshastighet, ett snävt ordförråd och snäva referensramar, måste texten vara enkel. Andra döva eller nästan döva — på grund av sjukdom eller olyckor vid vuxen ålder — vilka i varje fall som hörande lärt sig läsa, har större läshastighet och större ordförråd, och de kan läsa Nr 143 en utförligare text. När det gäller utlänningar som inte förstår svenska Torsdagen den behövs det en textremsa för varje aktuellt språk. Detta är alltså inte 12 december 1974 något enkelt problem för Sveriges Radio, men rent tekniskt påstås det = vara möjligt att lösa problemet genom en mottagarapparat där man kan = Underlättande för välja mellan olika texter. Detta system är inte helt färdigutvecklat, men = vissa handikappade rent principiellt tekniskt lär problemet ändå vara löst. Det krävs en apparat = att ta del av med flera valmöjligheter — med flera knappar att trycka på. En sådan Sveriges Radios apparat kostar naturligtvis mycket pengar, och även kostnaderna för Sve — programutbud riges Radio ökar. Såvitt utskottet kunnat finna är det ändå detta man hoppas på som den verkliga hjälpen för dem som behöver textade program. Låt mig i detta sammanhang få säga att även jag har haft kontakt med hörselskadade och döva. Dessa har vid många tillfällen framhållit vikten av att de som framträder i TV borde röra mera på läpparna och tala tydligare. Det skulle för många döva som vant sig vid att läsa på läpparna när folk talar vara till mycket stor hjälp. Herr Börjesson i Falköping säger att utskottets betänkande andas förståelse för de dövas problem. Ja, sannerligen! Dessa problem har vi mycket noga gått igenom i utskottet, och vi har på olika sätt försökt göra oss underrättade om situationen.

Jag kan absolut inte tro att dessa utredningar i sitt arbete utesluter de handikappgrupper som de döva och hörselskadade utgör. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Utskottets ordförande sade att han önskade att de som talade i TV skulle röra på läpparna. Jag skall gå ett steg längre. Någon sade till mig att det vore önskvärt att de som uppträder i TV inte hade skägg, därför att skägget gör att man inte kan se läpparna. Detta bara nämnt inom parentes. Anledningen till att jag begärde ordet, fru talman, var närmast att herr Mattsson i Lane-Herrestad tydligen missuppfattade mig när jag sade att det finns 650 000 döva. Märk väl att det är fråga om gravt hörselskadade, mindre gravt hörselskadade och döva. Sammantaget rör det sig om ett antal av ca 650 000. Visst är dessa människor en förhållandevis liten grupp jämfört med de normalhörande, men fördenskull skall man inte glömma bort dem. Vi skall försöka göra tillvaron lättare för dem och försöka hjälpa dem att bryta sin isolering. Det är riktigt att tekniska hjälpmedel, exempelvis hörselslingor o. d., 163 Underlättande för vissa handikappade att ta del av Sveriges Radios programutbud betyder mycket. Det är emellertid precis så som herr Mattsson sade att alla kan inte utnyttja hörselslinga. Det är inte bara de helt döva som kräver textade TV-program i ökad omfattning. Det kommer framställningar även från hörselskadade. Från den organisation där jag arbetar, Hörselfrämjandets riksförbund, som har omkring 32 000 medlemmar, föreligger framställningar gång efter annan. ”Vi vill ha fler textade program för att vi bättre skall kunna ta del av vad TV kan erbjuda,” säger man. Årets Julkalender, som jag personligen och många med mig tycker är bra, förekommer textad — men märk väl att det textade programmet kommer som repris dagen efter. Jag frågar mig om det inte är en form av diskriminering. Jag kanske är litet känslig. Men vad är det som hindrar att man sänder Julkalendern textad. Och man kan sedan sända den textad i repris. Det är självklart att vi är mycket tacksamma för Aktuellt i veckan och att vi en gång i veckan kan få textade aktuella nyheter. Men är det tillräckligt? Ingalunda! Så länge det är på detta sätt kommer åtminstone jag — och jag vet att många står bakom mig — att rikta krav till TV på fler textade program. Jag tycker att man i jämlikhetens och solidaritetens samhälle borde vara generös mot dem som lever i sin tysta värld.

Fru talman! Får jag säga till kulturutskottets ordförande att det nästan varje år vid de dövas riksdag framförts önskemål om befrielse från att betala TV-licens. Jag har samtalat med många som sagt: ”Vi kanske inte skall driva det kravet så hårt, för det kan gå ut över något annat — vi kanske inte får så många textade program.” Men det ena får ju inte utesluta det andra. Jag tror att vi har rätt att ställa båda de krav som vi har framfört. Jag har umgåtts med många döva och hörselskadade. Jag kan tala om att när en gravt hörselskadad lyssnar till en person som spelar och sjunger framstår musiken som mycket starkare för den hörselskadade än för den som har full hörsel och sången mycket svagare — den uppfattar han ibland inte alls. Det här är ett stort problem. Jag säger detta med tanke på det anförande som herr Mattsson i Lane-Herrestad höll.
Fru talman! Att problemet är stort är riktigt, och det sade jag också. Det har sagts här att vi diskriminerar, glömmer bort, osv. Det har ju väckts motioner under årens lopp med begäran att Sveriges Radio skulle göra en utredning. Nu har Sveriges Radio gjort den utredningen, men jag kan inte presentera den eftersom den, som jag sade, är på internremiss inom företaget. Jag tror att det var herr Börjesson i Falköping som sade att även hörselskadade behöver textade program. Ja, men de har kanske inte prövat de tekniska hjälpmedel som finns och som skulle för dem underlätta att tillgodogöra sig programmen. Det blir ju inte samma sak att läsa texten som att kunna höra. De dövas riksdag hade enligt herr Johansson i Skärstad fattat ett visst beslut. Jag har redogjort för de uppgifter vi har fått från deras organisation. Vad sedan beträffar Julkalendern tror jag det är många barn som tycker det är bra att den körs två gånger.
Fru talman! När jag använde ordet diskriminering var det närmast med tanke på exempelvis detta att de döva och hörselskadade inte får nyheterna mer än en gång i veckan. De är självklart tacksamma över Aktuellt i veckan, men jag undrar om vi andra skulle vara så tacksamma att bara få nyheter en gång i veckan, exempelvis Aktuellt. De politiska debatterna och övriga debatter som förs i TV är ju de döva helt utestängda ifrån. Jag medger gärna att det har skett en förbättring, vilket vi konstaterar med glädje. Vi har fått fler textade TV-program, men det är långt ifrån tillfredsställande. Vi fordrar ännu mer.
Fru talman! Jag nämnde att det rent tekniskt tycks vara löst, att man kan följa olika textade program genom att ha mer utvecklade apparater. Frågan är alltså på gång. Sedan gäller det dock hur mycket vi kan förvänta oss att finna intresse för att tillverka dessa apparater, och vilka möjligheter vi kan ha att hjälpa dessa människor att få dem. För industrin torde det inte vara ekonomiskt lockande att satsa på en inhemsk tillverkning av TV-apparater med sådana tillkopplingsanordningar jag talat om. Marknaden är liten. Det vore bäst om man kunde anknyta till ett internationellt system. Men i de stora länderna tycks man inte ha intresse av textremsor som innehåller översättning av t.ex. utländskt tal. Det finns emellertid ändå en tänkbar utveckling som kan ge denna textsändning en chans. Man kan tänka sig ett system med möjligheter att koppla in ett antal olika texter av typen tipsresultat, väderrapport, nyheter osv. Tittaren kan då när som helst och oberoende av vilket program som sänds koppla in något av detta. Det är ett sådant system som vi hoppas på, och när vi får det och ger möjligheter för de döva att använda det, då kan de verkligen vara nöjda. De skall inte vara nöjda med det som är nu, utan utvecklingen måste gå vidare.
Fru talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att det finns för litet underlag och är rädd för att man över huvud taget inte kan få fram de tekniska hjälpmedel det är fråga om. Ingen är gladare än jag om vissa handikapp att ta del av Sveriges Radios programutbud vi kan komma dithän att vi får möjligheter att koppla om TV-apparaten om vi inte önskar textremsor osv. Det får ta sin tid, och det är en fråga om kostnader, men innan dess har vi rätt att kräva ett ökat antal textade TV-program.

Fru talman! För nästan på dagen fyra år sedan antog den dåvarande tvåkammarriksdagen i ett av sina sista beslut den kommunala renhållningslagen, vars konsekvenser för glesbygden man kanske inte helt hade tänkt över. Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1972, har bland såväl kommunalmän som allmänhet förorsakat mycket besvär, bekymmer och irritation över framför allt dess tillämpning inom glesbygdsområden. Många av de människor som bor där, lantbrukare och andra, har varit vana vid att själva nyttiggöra sig eller destruera detta avfall på platsen, och kan inte förstå varför man förbjudit detta. Vad är det för vits med att kommunerna skall hämta och transportera in hushållsavfall, trädgårdsavfall eller latrin till redan i många fall överbelastade reningsverk eller för att samla på hög i stora sopberg, vilkas miljörisk måste vara mycket större än med det tidigare förfaringssättet. 14 § i normalhälsovårdsordningen föreskriver bl.a. att all orenlighet, och dit hör hushållsavfall, trädgårdsavfall och latrin, som det åligger kommunen att forsla bort, inte får användas vid gödsling, inte grävas ned, inte komposteras, inte brännas eller på annat sätt slutligt behandlas av fastighetsägarna. Under det första året som lagen var i kraft skulle dispenser tillåtas ganska generöst, men tredje lagutskottet skrev i sitt betänkande att efter den 31 december 1972 skulle inga som helst undantag från lagen medges. Det var just detta som föranledde mig att ställa en interpellation till jordbruksministern hösten 1972, där jag begärde ökade dispensmöjligheter för glesbygden. Dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson gav beskedet att några ytterligare åtgärder inte var erforderliga. Det var alltså ett rätt negativt svar jag fick. Jag och flera med mig har sedan motionsvägen begärt en översyn av lagens tillämpning inom glesbygdsområden. Riksdagen avslog denna vår begäran i en gemensam borgerlig reservation hösten 1973 med 8 rösters marginal. Trots detta avslag har vi nu fått vår begäran om översyn och de flesta av våra motionskrav tillstyrkta. Låt mig bara få ge nuvarande jordbruksministern — som inte finns här i kammaren i dag — en eloge för hans snabbhet att, efter det han blivit utnämnd till jordbruksminister, ta upp dessa problem. En arbetsgrupp inom departementet har utarbetat en promemoria, som varit ute på remiss till olika instanser och som i stort sett ligger till grund för den proposition vi skall ta ställning till. Vi som har kritiserat renhållningslagen — det gäller väl i stort sett endast dess tillämpning i glesbygden — har inte, åtminstone inte jag, varit ute efter att ändra på de miljökrav som jag tror vi är eniga om att man skall ställa, nämligen att bevara vår miljö och natur så ren och ofördärvad som möjligt. Vi har bara ansett att man inte skall använda större byråkrati, kostnader eller våld än vad som är nödvändigt för ändamålet. Vi hälsar med tillfredsställelse de förändringar som är föreslagna och som utskottet ställt sig enigt bakom. Alla våra krav har inte blivit helt tillgodosedda, vilket bl.a. framgår av det särskilda yttrandet till utskottsbetänkandet av herr Wachtmeister i Johannishus och mig. Vi pekar där bl.a. på att den enskildes besvärsordning inte är helt klarlagd i de föreliggande förslagen, utan snarast behöver ses över. Vidare anser vi att vårt yrkande om att trädgårdsavfall och latrin generellt skulle undantas från renhållningslagen inom glesbygdsområden redan nu borde ha biträtts av utskottet. Vi har ansett det som självklart att den enskilde skall ha rätt att själv hantera och använda detta s.k. avfall utan att dispens behöver sökas. Men i vetskap om att kommunerna har möjlighet att ge dispens och att i den utredning som nyligen tillsatts av socialministern om översyn av hälsovårdsstadgan dessa frågor kommer att diskuteras, har vi avstått från att reservera oss. Med det särskilda yttrandet har vi velat markera vår inställning. Sker ingen ändring återkommer vi. Jag sade inledningsvis att renhållningslagen förorsakat många problem. Av ett cirkulär från naturvårdsverket framgår att i 142 kommuner förekommer inte mindre än totalt 80 000 dispenser. Överklaganden och besvärsärenden har varit många och förorsakat ett mycket stort arbete både för enskilda fastighetsägare och besvärsmyndigheter. Tidningsartiklar och insändare om hur man gått fram för att genomföra lagen har gett oss skrämmande bevis på dess tillämpning på många områden. En av de mest temperamentsfulla insändarna läste jag i Dagens Nyheter någon gång i våras, undertecknad av en f. d. riksdagsledamot, som tog bl.a. upp ett överklagningsärende som hamnat i kammarrätten och som tidigare behandlats av olika instanser med mängder av skrivelser och höga myndighetspersoner inkopplade. Den som begärt denna befrielse från hämtning var en 84-årig änka, som endast hade sin pension att leva av. Hon hade en tomt ute på en skärgårdsö och hade där byggt en primitiv stuga, men på grund av åldern hade hon under det senaste året varit där endast vid två tillfällen under ett par dagar. Hon hade inte lämnat något avfall men måste ändå betala sina avgifter.

Ord och handling stämmer inte alltid överens. Vari består nu de viktigaste förändringarna i renhållningslagen? Kommunerna ges — och det är väl den viktigaste ändringen — möjlighet att i stor utsträckning själva bestämma omfattningen av renhållningsverksamheten i glesbygd och får själva avgöra vilket hämtningsförfarande de vill ha. Kommun får vidare besluta att avfallshämtning på två eller tre fastigheter får ske genom en gemensam behållare. Jag har tidigare redovisat det s.k. Varasystemet, uppbyggt på containers uppställda på ett antal platser i kommunens glesbygd, dit fastighetsägarna själva får forsla sitt avfall. Det blir nu tillåtet att utan licens införa detta system, utan att det härför krävs någon form av förbindelse. Detta system, som jag tycker är mycket bra, är billigare och har den förtjänsten att alla har möjligheter att vara med och lämna sitt avfall. Ingen ställs utanför systemet. Jag skall uppehålla mig en eller ett par minuter vid detta system. Vara kommun har varit remissinstans och har i sitt remissvar uppgivit att hämtning av hushållsavfallet sker från 5 000 glesbygdsfastigheter enligt containersystemet. Kostnaden för varje glesbygdsfastighet är 20 kronor per år. Den utredning som föregick kommunens beslut visade att hämtning vid varje glesbygdsfastighet skulle kostat 205 kronor. Ägare av tätortsfastighet, där säcksystemet fortfarande tillämpas — man har inte heller planer på någon annan ordning — får per år betala 115 kronor. Hämtning sker även där en gång i veckan. Inga som helst överklaganden eller irritationer har förekommit i denna kommun. Ja, fru talman, jag har redan berört vårt särskilda yttrande.

Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den kommunala renhållningslagen har i sin nuvarande utformning väckt stor irritation på många håll, och tillämpningen av lagen har varit stelbent. Med anledning härav väckte vi i början av årets riksdag motionen 514, där vi för att åstadkomma större smidighet på området krävde ett överförande av bestämmanderätten beträffande avfallshanteringens omfattning och organisation till kommunerna. Liknande krav framförde vi 1973. Då avslog majoriteten motionerna. Sedermera har regeringen, som också nyss påpekats, lagt fram propositionen 163, som berör dessa frågor. Då vi ej ansåg att denna skulle leda till det resultat vi åsyftat i motionerna, väckte vi i anslutning till propositionen motionen 1959 från centern. Efter många och långa diskussioner i utskottet föreligger nu ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag skall fördenskull ej ställa något yrkande utöver utskottets. Den förbättring av lagen som nu föreslås bör vara till fördel för verksamheten i fråga. Nu måste en ordentlig dialog kunna föras mellan kommunen och den enskilde fastighetsägaren. Större smidighet bör kunna åstadkommas. Jag vill klart säga ifrån att en jordbrukare eller fastighetsägare, som har möjligheter att själv ta till vara eller tillintetgöra avfallet, skall kunna få göra det utan alltför mycket byråkratiskt krångel. Vid utskottets betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande. Med detta har jag markerat att jag trots allt ej kan vara riktigt nöjd med propositionens förslag. Kommunerna borde enligt min uppfattning ha fått ytterligare befogenheter och smidigheten skulle ha blivit mycket större. Föreliggande förslag är ett steg i rätt riktning, och vi får pröva det. Fungerar det inte som vi har tänkt oss, då får vi återkomma.

Fru talman! Jag vill allra först uttala min tillfredsställelse med de förändringar i renhållningslagen som propositionen 163 innebär. Denna lag har nämligen varit till mycken irritation och mycket bekymmer på sina håll. Under den allmänna motionstiden 1973 ingav herr Larsson i Borrby och jag en motion där vi föreslog att dispensmöjligheterna skulle vidgas och att större möjlighet skulle ges den enskilde fastighetsägaren att göra sin röst hörd i fråga om renhållningen. Vid det tillfället sade den dåvarande utskottsmajoriteten att enligt ”utskottets mening fyller den nya renhållningslagen en viktig funktion när det gäller att komma till rätta med miljöstörningar och sanitära olägen heter”. Sedan talade man på en halv sida om alla de stora och förnämliga möjligheter som var förknippade med renhållningslagen såsom den då var utformad. Med hänsyn till detta ansåg utskottet givetvis att det inte fanns tillräckliga skäl för att tillstyrka motionsyrkandena. Nu har det kommit en förändrad renhållningslag, som i stort sett tillgodoser de yrkanden som vi framställde i motionen, nämligen att det skulle bli större möjligheter att bestämma både för kommunen och för den enskilde.

Som anförts i promemorian kan förväntas att den avsedda utökningen av kommunens beslutanderätt kommer att tillgodose den enskildes intressen på ett bättre sätt än hittills.” Jag vill gärna gratulera jordbruksutskottet till att på så kort tid ha kunnat göra en sådan perfekt helomvändning; det är fint. I det sammanhanget vill jag dock erinra om att jordbruksutskottets nuvarande ordförande var min medmotionär, och för honom har det alltså inte varit någon helomvändning, liksom inte heller för en hel del andra som nu finns i jordbruksutskottet. Men det är ändå en grupp som har gjort en alldeles perfekt helomvändning, och det hedrar dem att de kan ta rättelse. Jag har emellertid väckt också en annan motion, som jag vill ägna ett par minuter åt. Redan då renhållningslagen antogs fanns det ett undantag från de allmänna bestämmelser som säger att kommunen har renhållningsansvaret för allmänna platser, däri inbegripet gator och gångbanor vid gator. Undantaget från regeln innebar att kommunen tills vidare skulle kunna ålägga fastighetsägare att sköta renhållningen på trottoarerna. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen osv. tvivlade man redan då på att undantaget var så lämpligt. Men man ville inte röra vid det under den då pågående kommunreformen. Man var beredd att i ett senare läge ta upp saken till ny bedömning. Under motionstiden i år väckte jag en motion beträffande denna fråga. I regel har städer och större samhällen en utomordentlig maskinutrustning. I många städer har kommunen övertagit renhållningen av trottoarerna. Det är rationellt att göra så. I min motion räknar jag upp ett tiotal städer. I vissa städer, bl.a. i min hemstad, säger de kommunala myndigheterna att de kan åta sig att hålla trottoarerna rena mot en viss avgift. Men en förutsättning för att staden skall kunna göra detta åtagande är att alla fastighetsägare inom ett kvarter är överens. Om en fastighetsägare är motvillig, kan han stoppa den kommunala renhållningen för hela kvarteret. Det är inte riktigt. I de kvarter som består av egnahem finns många åldringar eller sjuka, som inte orkar med att skotta snö och hålla rent på trottoarerna. Dessutom vräker snöplogarna upp mycket stora snömassor på trottoarerna. Sedan skall fastighetsägaren skotta bort det. Staden borde forsla bort snön och hålla trottoarerna rena. Utskottet skriver: ”Utskottet finner för sin del det i motionen framlagda förslaget i och för sig beaktansvärt.” Tack för det!

Först måste emellertid en motion väckas. Jag har velat skapa ett incitament för riksdagen att ta upp frågan. Jag förstår inte anledningen till att motionen inte har behandlats positivt. Frågan är fullt mogen för behandling. Vidare anför utskottet: ”Utskottet har inte tillräckligt underlag för att f. n. anse sig kunna påyrka bifall till motionen 1974:46.” Jag frågar: Vilket underlag saknas? Faktum är ju att frågan har behandlats tidigare. Det sades då att när kommunreformen var genomförd och det liksom lugnat ner sig, skulle man kunna ta upp denna fråga på nytt. För kommunerna är detta säkert ett betydligt mindre problem än när de ålades att köra ut till vartenda torpställe för att hämta sopor. Det var mycket besvärligt. Trottoarrenhållningen är en ganska enkel ordning, eftersom det finns så många maskiner. Staden måste ändå hålla rent på gatorna. Det är inte lönt att ställa något yrkande, eftersom motionen är avstyrkt. Men jag vågar påstå att motionen kommer tillbaka. Jag hoppas att jordbruksutskottet nästa år skall anse att det finns ett tillräckligt underlag för att fatta beslut i frågan.

Fru talman! Den kommunala renhållningslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1972, har på ett väsentligt sätt bidragit till ”ett renare samhälle”, vilket väl alla i kammaren är beredda att instämma i. Vi har under de senaste åren börjat se verkningarna av lagen genom en minskning av nedskräpningen. Vi kan väl med tillfredsställelse notera att de privata skräphögarna i naturen, både i glesbygd och utmed våra vägar, har minskat, även om det finns mycket övrigt att önska beträffande nedskräpningen i naturen. Kritik har dock framförts när det gäller det kommunala renhållningsmonopolet. Kritiken har främst riktats mot den tillämpning av bestäm melserna som skett i vissa kommuner, framför allt vad avser glesbygdsområden. I det framlagda ändringsförslaget ges kommunen större möjligheter än för närvarande att själv och tillsammans med den enskilde bestämma omfattningen av renhållningsverksamheten i glesbygd. Kommunen får härigenom vidsträckta möjligheter att arrangera sophämtningen på det ur kostnadssynpunkt lämpligaste sättet. Kommunen skall således ta hänsyn till de skillnader som finns mellan glesbygd och tätortsbebyggelse, men detta skall ske på sådant sätt att skäliga miljövårdskrav tillgodoses. Viktigt är också att avfallshämtningen blir tillfredsställande även vid fritidsbebyggelse. Kommunen får vidare enligt förslaget, 3 §, besluta att avfallshämtning från två eller tre närbelägna fastigheter skall kunna ske från gemensamt sopställ, som är placerat på någon av de berörda fastigheterna. Detta kan vara till stor fördel för ensamstående och pensionärer med mindre avfallsmängder. Ur kostnadssynpunkt kan det vara av stor betydelse för den gruppen av människor. Det är viktigt att den enskildes rätt och kommunens skyldighet i fråga om omhändertagande av avfall klart fastlagts i förslaget. Jag hyser stort förtroende för att kommunerna skall uppfylla sin del av ansvaret och också på ett smidigt sätt tillämpa de nya bestämmelserna. Jag hälsar med tillfredsställelse departementschefens förslag till Lag om ändring i kommunala renhållningslagen . Herr Henmark har själv kommenterat vad utskottet sagt om hans motion nr 46, och jag behöver därför inte ytterligare gå in på utskottets påpekande därvidlag. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 50.